Herr talman! År 1967 gjordes en SIFO-undersökning för att klarlägga omfattningen av alkoholmissbruk i jämförelse med utbredningen av narkotikamissbruk. Man frågade via en så kallad veckobuss ett urval medborgare: Känner Ni någon som är alkoholskadad, d.v.s. närmast sjukligt beroende av alkohol, respektive på samma sätt beroende av narkotika? Var tredje kände en alkoholist, räknat bland tillfrågade i alla kommuntyper, medan var femtonde i storstäderna, var tjugofemte i övriga städer och var femtionde på landsbygden kände en narkoman. Denna undersökning visar hur mycket högre frekvensen av alkoholskadade är och hur alkoholmissbruket som ett socialt problem alltjämt dominerar giftmissbruket jämfört med narkotikamissbruket. Detta får naturligtvis inte tas till intäkt för att jag skulle mena att narkotikamissbruket inte är ett särskilt allvarligt problem eller att jag skulle vilja bagatellisera det problemet — det vill jag naturligtvis inte alls. Generaldirektör Bror Rexed i socialstyrelsen sade i början på veckan i ett offentligt uttalande att alkohol är den farligaste hälsorisk som vi fritt låter utveckla sig i vårt samhälle; alkoholmissbruk är vårt nuvarande största medicinska problem. Vi har hört liknande uttalanden av myndighetspersoner i andra sammanhang, men nu får vi alltså höra det även av socialstyrelsens chef. Det förefaller som om statsutskottets majoritet till den grad fångats av beskedet om vissa ökade anslag till narkotikaupplysning att man är tämligen nöjd med omfattningen av de »profy laktiska> åtgärder, som föreslagits av Kungl. Maj:t under rubrikerna Bidrag till Centralförbundet för nykterhetsundervisning respektive Bidrag till nykterhetsorganisationer m.m. I det första fallet nöjer sig regeringen med att yrka en ökning av anslaget med 80 000 kronor mot den av skolöverstyrelsen begärda ökningen med 200 000 kronor till olika ändamål inom ramen för detta förbunds verksamhet, bl.a. narkotikaupplysning. I motionen II: 772 begärs nu att ytterligare 130 000 kronor skall anslås för att i erforderlig mån täcka rent automatiska utgiftsökningar och få till stånd en nödvändig upprustning med en administrativ kraft hos Centralförbundet för nykterhetsundervisning. Motionen tillkom efter en skriftlig vädjan från företrädare för ett tiotal nykterhetsorganisationer på riksplanet. Centralförbundet för nykterhetsundervisning har inte kunnat öka sin personal sedan 1954, då beslut fattades om den stora nykterhetspolitiska reformen. Ändå känner vi till hur alkoholmissbruket, liksom narkotikamissbruket, bland i synnerhet ungdomen ökar. Jag syftar i första hand på att nya och allt yngre grupper dras in i alkoholeller narkotikamissbruk, och allra främst tänker jag på de problem som t.ex. uppkommer i skolorna. Kostnadsökningar är särskilt markanta när det gäller alla typer av informationsverksamhet på alla områden. Utskottet hänvisar nu till att hälsovårdsupplysningsanslaget föreslås ökat med 300 900 kronor till 1,9 miljon kronor och att man därvid bl.a. tänkt på behovet av ökad narkotikaupplysning. Vidare skall det nya samarbetsorganet för upplysning i narkotikafrågan tillföras 1 miljon kronor. Därtill skall en viss summa utgå till stöd åt ungdomsorganisationernas särskilda upplysningsverksamhet i narkotikafrågan genom ett anslag från allmänna arvsfonden. Det verkar ju vara stora påslag. Såvitt jag har fått riktig information är det meningen att något över hälften av den nämnda miljonen i viss mån skall administreras av Centralförbundet för nykterhetsundervisning. Detta innebär ytterligare arbetsbelastning på detta förbund utan att förbundet sålunda sedan 1954 fått någon personalökning. Men de belopp det här gäller — för att bedriva en viss profylax mot giftmissbruk genom upplysning som medel — är enligt min mening alltfort av tämligen blygsam storleksordning. över huvud taget är det ett märkligt förhållande att vi så relativt lätt sätter in mångmiljonbelopp på sjukvårdande åtgärder och terapeutiskt arbete, då skadeverkningar på olika områden redan uppstått. Det kan gälla trafiken eller varför inte samhällsmiljön i stort — den hotas ju nu av förgiftningar av olika slag som vi inte har tänkt på förut — eller just de nu aktuella s.k. bruksgifterna. Statens kostnader för vård av alkoholskadade inom nykterhetsvården ökar t.ex. kraftigt även i år. Det rör sig inte om små summor därvidlag. Totalbeloppet är nu 159 miljoner kronor. Bara för de kommunala nykterhetsnämndernas del är det fråga om en ökning i år på 15 miljoner kronor. Dessa belopp avser säkerligen angelägna och högst nödvändiga anslagsförstärkningar. Därtill kommer sedan dryga sjukvårdskostnader, som är alkoholbetingade, kostnader för kriminalvård 0. s. v. Det gäller alltså kostnader för vård, då skadan redan har skett. Till alkoholupplysningen, d.v.s. profylaxen, skall emellertid enligt Kungl. Maj:ts förslag i år utgå totalt bara 3,7 miljoner kronor. Man kan, om man vill, pryda upp detta belopp genom att lägga till de nya pengarna för narkotikaupplysning, alltså kanske 2 miljoner kronor, och det ökade anslaget till hälsovårdsupplysningen — egentligen är det dock inte korrekt att räkna med det sistnämnda anslaget, eftersom detta bara till en del gäller narkotikaoch alkohol upplysning. Man kommer med en sådan sammanläggning inte upp till mer än knappt 8 miljoner kronor. Jämför detta belopp med exempelvis nykterhetsvårdens anslag på 159 miljoner kronor! Det är alltså egentligen ett relativt sett litet belopp man satsar på profylax, om man nämligen jämför med de mycket stora kostnaderna för vård i tung mening. Jag tänker framför allt på sjukvården, där det ju är fråga om miljardbelopp. Man har på detta område också att räkna med en motreklam, inte vad det gäller narkotikan men i fråga om alkoholen. Bara under år 1966 satsade alkoholintressena 10,5 miljoner kronor på reklam — ett belopp som nu, tre år senare, säkerligen ligger mycket högre. Vi kan som sagt konstatera mycket kraftiga kostnadsökningar på informationsområdet i stort — inte speciellt på detta område. För t.ex. produktion av film för upplysningsändamål på olika områden har det förekommit mycket stora kostnadsökningar. En föreställning om hur mycket det verkligen kostar att få till stånd en samhällsinformation med full slagkraft fick utbildningsministern i sin tidigare egenskap av kommunikationsminister. 1966 års riksdag anslog 30 miljoner till information rörande högertrafikreformen. Då hade man ändå ingen som helst motreklam att räkna med utan snarare en mycket kraftigt positiv och kostnadsfri medverkan från de mest skilda håll i syfte att få reformen att gå väl i lås. Det måste uppenbarligen kosta mycket mera än nu att bedriva verklig alkoholprofylax i form av upplysning och information, men det skulle säkert löna sig i längden att satsa på denna eftersom terapikostnaderna ju blir enormt mycket större, särskilt på sjukvårdsområdet. Jämfört med dessa kostnader talar vi tydligen här om småbelopp för alkoholrespektive narkotikainformation. När får riksdagen för övrigt något förslag av regeringen om en särskild upplysningsverksamhet för ungdom i alkoholfrågan? Ett sådant förslag har för länge sedan utarbetats av statens ungdomsråd. I motionen II: 772 finns också ett yrkande om höjning med 2 000 kronor av det s.k. instruktörsbidraget. Detta bidrag utgår nu med 23000 kronor per instruktör och år — undantagsvis, nämligen i tre fall, med 28 000 kronor. Det rör sig om 29 instruktörer, och skolöverstyrelsen har påyrkat en höjning av 4 000 kronor per år för 26 instruktörer. I vår motion har vi alltså nöjt oss med hälften av det belopp skolöverstyrelsen föreslagit i bidragsförstärkning. Någon närmare argumentation, herr talman, tror jag knappast är nödvändig för detta yrkande. Det är här fråga om kompensation för penningvärdeförsämringen och en absolut nödvändig upp Justering för att få behålla lämpliga och kompetenta krafter för det för dessa organisationer mycket viktiga instruktörsarbetet. Utskottet säger att man inte kan helt överblicka konsekvenserna av detta motionsyrkande och ett yrkande, ställt av herr Westberg i Ljusdal i en särskild motion, om en höjning av instruktörsbidraget enligt skolöverstyrelsens förslag, alltså med 4000 kronor per år. Det är egentligen, herr talman, lätt att överblicka konsekvenserna av ett avslag på vårt yrkande i motionen II: 772. Ett sådant avslag kommer att innebära ytterligare stora svårigheter att behålla innehavarna av dessa instruktörstjänster och säkerligen också leda till att en del av dessa tjänster inte alls kan besättas och uppehållas. Jag ber att senare få yrka bifall till reservationen vid punkten 23. Jag har på grund av frågans läge beträffande punkten 22 i utskottsutlåtandet, som vi nu behandlar, intet yrkande.

Herr talman! Jag ber att få instämma med herr Wiklund i allt vad han har sagt utom beträffande anslaget till instruktörer där jag har ett högre bud än han redovisade. Jag menar att de fakta som han här har lagt fram är utomordentligt vägande, och jag vill för min del endast göra några små anmärkningar i anslutning till vad han har sagt. Det fanns i Dagens Nyheter i vintras en hörnartikel som skakade mig och jag hoppas även andra. Det var skolöverstyrelsens chef som stod för artikeln. Han började med att fråga så här: »Hur stryktåligt är välfärdssamhället? Hur långt kan utvecklingen mot en mera utbredd och intensivare användning av tobak, alkohol och narkotika gå utan att vi blir tvungna att skruva ned ambitionerna på den sociala och kulturella tillväxten?» Hur stryktåligt är välfärdssamhället? Jag tycker att det är en mycket allvarlig fråga, en fråga som vi inte kan nonchalera. Vårt samhälle är enligt min mening alltför giftvänligt, och vi utsätter människorna i samhället för ett mycket allvarligt tryck när det gäller umgänget med gifterna. Vi har uppmärksammat narkotikafaran, och på det området har vi nyligen vidtagit mycket kraftfulla åtgärder. Men det är inte bara narkotikan som är farlig, utan också andra gifter. I den artikel som jag hänvisade till tog man också upp framför allt alkoholen och tobaken. Det är många, många som delar generaldirektör Löwbeers mening i dessa frågor, och jag måste bekänna att jag ser på dessa frågor med mycket stort allvar. Herr Wiklund citerade nyss socialstyrelsens chef, och det vill jag också göra. Enligt generaldirektör Rexeds mening måste vi angripa alkoholen med samma energi som knarket. Vi måste angripa alkoholen med samma vilja och energi som narkotikaproblemen. Det går inte att ta spritproblemen så lätt som man hittills gjort.

Också där är man alltså vaken inför vad bruket av de här gifterna innebär och vilka faror det för med sig. Det är inte lätt för den ungdom som växer upp i dag att klara det tryck som den allmänna samhällsattityden och de vuxnas exempel utövar på de unga i det här avseendet. Inte minst måste den psykologiskt utstuderade reklamen utöva ett starkt tryck, speciellt på unga människor. Det är i högsta grad otillfredsställande att denna reklam får bedrivas på det sätt som sker. På den punkten hoppas jag att vi så småningom skall komma fram till en ändring. Riksdagen beslöt i höstas att hos Kungl. Maj:t begära en utredning av frågan om åtgärder för att minska tobakskonsumtionen. I det sammanhanget kommer säkerligen reklamfrågorna med i bilden. Det är självklart. Vi har också den alkoholpolitiska utredningen, som — om det inte redan har skett — skall ägna uppmärksamhet åt frågor rörande undervisningsoch upplysningsverksamhet på detta område. Vi kan alltså vänta förslag till åtgärder i det här avseendet.

Jag vet mycket väl att det inte är lätt att åstadkomma en sådan, men visst borde det vara möjligt att med hjälp av annonsering, artiklar i pressen och propaganda i våra övriga massmedia föra en kampanj mot här berörda gifter som ledde till en ändring av opinionsläget. Men det är också viktigt — jag ansluter mig till vad herr Wiklund har sagt — att utnyttja de organisationer och organ som i dag står till förfogande i kampen mot gifterna — jag tänker närmast på Centralförbundet för nykterhetsundervisning och på nykterhetsorganisationerna. Skall de kunna fylla sin uppgift behöver de emellertid ökade ekonomiska resurser.

Enligt min mening kan vi inte stå till svars för en sådan politik.

Förslaget, vilket utskottet har ställt sig bakom, innebär att verksamheten inte ens kan hållas på samma nivå som tidigare och ännu mindre anpassas till de ökade kraven på kraftfulla insatser mot gifterna. Skolöverstyrelsen har föreslagit ökade anslag på en rad punkter, och jag för min del har i en motion, II: 770, tagit upp dessa förslag. Men tyvärr har utskottet inte velat stödja dem. Jag har yrkat på ett ökat anslag av 200 000 kronor — alltså mot regeringens 80 000 kronor — till Centralförbundet för nykterhetsundervisning och ökningar av anslagen till nykterhetsorganisationerna i enlighet med vad skolöverstyrelsen hade föreslagit. Jag skall be att få återkomma till det sistnämnda. I första omgången ber jag alltså att få yrka bifall till motionen beträffande ök

Herr talman! Efter herrar Wiklunds och Westbergs i Ljusdal utförliga redovisningar av detta ärende kan jag bara tillägga att vi under nästa punkt har en trepartireservation när det gäller instruktörsbidragen. Jag vill stryka under vad herr Wiklund i Stockholm sade, att det visar sig att det börjar bli svårt att rekrytera kunnigt, bra och engagerat folk till dessa uppgifter just på grund av de ekonomiska svårigheterna. Jag återkommer, herr talman, med yrkande om bifall vid nästa punkt men vill framhålla att jag beklagar att vi inte under denna punkt kunde komma överens i avdelningen. Det gäller ett litet belopp som skulle ha haft stor nytta med
Herr talman! Jag vill också understryka betydelsen av det arbete som CFN bedriver. Det är nödvändigt att på allt sätt bekämpa det alkoholoch narkotikamissbruk som förekommer i landet. Kungl. Maj:t har också höjt anslaget till CFN med 80000 kronor till 1,4 miljon kronor. Utöver det har utskottet inte funnit anledning att gå. Herr Wiklund motiverar en ytterligare anslagshöjning med behovet av en bättre upplysningsverksamhet i narkotikafrågan. På det vill jag svara att Kungl. Maj:t under annan huvudtitel har anvisat medel för en sådan upplysningsverksamhet. Det kommer därför utanför det ärende vi nu behandlar. Det har alltså skett en rejäl resursförstärkning för just den upplysningsverksamheten. Bidraget under punkten 23 till nykterhetsorganisationer, som vi också behandlar, har Kungl. Maj:t i budgeten räknat upp med 45 000 kronor. De borgerliga motionärerna vill att ytterligare medel skall anslås för det ändamålet. Det är väl heller ingen ovanlig företeelse i dessa dagar att bjuda över Kungl. Maj:ts förslag då vi har att behandla statsbudgeten. Utskottet ansluter sig till regeringens anslagsbedömning. Vi anser också att vi inte har möjlighet att helt överblicka konsekvenserna av den höjning av bidraget till nykterhetsinstruktörerna, som man här pläderat för. Det förhåller sig nämligen så, att liknande bidrag utgår till andra organisationer och under andra huvudtitlar, och skall man höja ett anslag för en instruktörsgrupp, så måste man också höja övriga liknande anslag. En jämförande bedömning bör alltså företagas. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan under punkt 22. Då det gäller utskottets yrkande under punkt 23 ber jag få återkomma senare.
Herr talman! Utskottets talesman anser det nödvändigt att på alla sätt bekämpa missbruk av alkohol och narkotika, men det han säger i fortsättningen stämmer mycket dåligt med den parollen. Detta framgår tydligt när han försöker motivera utskottets ställningstagande. Jag vill framhålla att jag ingalunda motionerade mitt yrkande om höjt anslag till Centralförbundet för nykterhetsundervisning och nykterhetsorganisationerna med behovet av ökad narkotikaupplysning. Hela mitt anförande gick ut på att visa att det är upplysningsverksamheten i alkoholfrågan som är otillräcklig. Herr Nilsson i Kristianstad har sålunda fullständigt missuppfattat mitt anförande. Vad slutligen gäller påståendet att det skulle vara svårt att överblicka konsekvenserna av höjda instruktörsbidrag i detta sammanhang vill jag framhålla att man vid varje även rätt enkel löneförhandling får räkna med att om man höjer lönen för en grupp, kan det få konsekvenser för andra grupper. Men det är inte svårare att bedöma denna fråga än när det gäller ett avgörande i samband med vanliga löneförhandlingar. Statsutskottet borde vara kompetent nog att göra sådana bedömanden och överblicka konsekvenserna. Det är 1 varje fall min uppfattning.

Herr talman! Skolöverstyrelsen lade för tre år sedan fram ett förslag till en plan för att underlätta de handikappades kulturella verksamhet. Den totala kostnaden för denna plan uppgick till närmare 7 miljoner kronor. Det anslag som anvisas i årets statsverksproposition är knappt 2,6 miljoner kronor, alltså endast drygt en tredjedel av målsättningen i den ursprungliga planen. Skolöverstyrelsen har framhållit ett speciellt viktigt område, nämligen kursoch studieverksamheten. Man har äskat en ökning av anslaget med 680 000 kronor. Av detta belopp har departementschefen gått med på knappt en fjärdedel, eller 157 000 kronor. I en motion har vi föreslagit en ytterligare ökning med 300 000 kronor, och det yrkandet har följts upp i reservation nr 15, som jag, herr talman, ber att få yrka bifall till. Beträffande ytterligare ett anslag under rubriken Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet råder det delade meningar inom utskottet, något som jag djupt beklagar. Det gäller De blindas förenings biblioteksverksamhet. Jag vill påminna om att 1961 års utredning föreslog att staten helt skulle överta ansvaret för litteraturförsörjningen för de blinda. Man beslöt inte detta då utan satte som mål att statens anslag skulle höjas successivt tills man kom fram till att hela kostnaden täcktes av statsmedel. Det skall erkännas att det har skett en höjning under årens lopp, men med tanke på kostnadsutvecklingen och den ökade efterfrågan på blindlitteratur släpar vi fortfarande långt efter. För detta behjärtansvärda ändamål har det nu begärts en, som jag tycker, välmotiverad höjning med 200 000 kronor, men departementschefen har prutat till 100 000 kronor. I en trepartireservation föreslås bifall till skolöverstyrelsens förslag. Statsutskottets femte avdelning hade för ett par år sedan möjlighet att besöka de blindas bibliotek och fick på nära håll se den goda organisationen. Ledamöterna informerades också om den stora uppgift som detta bibliotek för talböcker har. Jag kan också påminna kammarens ledamöter om att riksdagen 1966 beviljade den höjning som reservanterna då föreslog. Också den gången gällde det 100 000 kronor utöver Kungl. Maj:ts förslag. Det riksdagsbeslutet betecknades av många som ett uttryck för den betydelse riksdagen tillmätte de blindas bokförsörjning.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

Herr talman! Jag har i denna punkt samma yrkande som den föregående ärade talaren, ett yrkande som vi också tidigare har fört fram i en fyrpartimotion. Det har här i debatten sagts att man visat lust att överbjuda regeringens förslag, men det är ingalunda den lusten som drivit oss när vi motionerat om De blindas förenings biblioteksverksamhet. Vi är övertygade om att det är en verksamhet som är värd allt stöd. Inte heller är det ett ovanligt yrkande, ty som herr Eriksson i Arvika sade förklarade 1960 års blindvårdsutredning att staten borde överta denna verksamhet. Efter förhandlingar träffades dock överenskommelse om att De blindas förening tills vidare skulle stå för huvudmannaskapet, under förutsättning att staten påtog sig kostnaderna. Åren 1964 och 1965 uppnåddes paritet mellan statsbidraget och kostnaderna, men sedan har bidraget sackat efter. I år räknar man med att, även om man får 100000 kronor av riksdagen, bli tvungen att bidra med 150 000 kronor av egna medel för att hålla den budget som uppgjorts. För alla som vet vad biblioteksverksamheten betyder för att bryta de blindas isolering och vet till vilken glädje den är i deras ensamhet, bör det inte vara svårt att stödja vårt förslag. Beloppet, 100000 kronor, betyder inte mycket i statsbudgeten — även om vi har respekt också för små belopp — men för De blindas förening är det mycket pengar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 16 med följdreservationen 17 a.

Herr talman! Jag vill först försäkra kammarens ledamöter att också vi som står bakom utskottsmajoritetens utlåtande är mycket positivt inställda till de handikappades kulturella verksamhet. Under den punkt som vi nu behandlar har upptagits en rad olika anslag till den kulturella verksamheten för de handikappade. Det gäller bl.a. ekonomiskt stöd till De blindas förenings framställning av talböcker, till konsulentverksamhet, till fritidsverksamhet och till ungdomsledarutbildning. De statliga insatserna på dessa olika områden har självfallet medverkat till att bryta de handikappades isolering. Talböckerna har exempelvis gett de blinda större möjligheter att få kontakt med studieböcker och skönlitteratur. Jag vill i detta sammanhang gärna understryka att de blindas biblioteksverksamhet är en betydelsefull kulturinstitution. Vi har också vid utskotts behandlingen mycket noga prövat motionerna i detta sammanhang. Så gott som samtliga motionsförslag har ju också följts upp i reservationer till utskottsutlåtandet. Såsom tidigare framhållits innefattar reservationen 15 bl.a. önskemål om ett med 300 000 kronor i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag höjt anslag. I reservationen 16 föreslås en ökning av anslaget till De blindas förenings allmänna biblioteksverksamhet med 100 000 kronor utöver Kungl. Maj:ts förslag. Herr talman! Utskottsmajoriteten har inte ansett sig kunna biträda de av motionärerna och reservanterna föreslagna anslagsökningarna, och jag kan försäkra att det finns flera skäl till detta ställningstagande. Jag skall nu bara redovisa några av dem. Först och främst har vi förståelse för att Kungl. Maj:t i ett ganska kärvt budgetläge varit nödsakad att göra en viss prioritering av anslagen även till arbetet för de handikappade. Men jag tycker att det ändå i detta sammanhang finns anledning påminna om att den sammanlagda föreslagna ökningen avseende olika statliga åtgärder för de handikappade under nästa budgetår är något över 287 miljoner kronor. Folkpensionskostnader och kostnader för förtidspensioner är självfallet de största utgiftsposterna. Departementschefen har dock inom ramen för dessa 287 miljoner kronor kunnat förstärka det ekonomiska stödet till de handikappades kulturella verksamhet med 500 000 kronor. Det gäller framför allt en ökning av anslagen till kursoch studieverksamheten och till De blindas förenings biblioteksverksamhet. För dessa båda verksamhetsgrenar föreslår departementschefen en anslagsökning med 257 000 kronor. Vi inom utskottsmajoriteten har — det vill jag framhålla — med glädje noterat denna välvilliga inställning hos departementschefen. teksverksamhet vill jag understryka vad utskottet uttalat.

Härmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig helt kort säga till herr Blomkvist att det naturligtvis är värdefullt med en välvillig skrivning, men för de blindas talbibliotek behövs det pengar. Jag instämmer till mycket stor del i herr Blomkvists anförande och i hans välvilliga synpunkter på denna fråga. Hans anförande hade bara ett fel; herr Blomkvist skulle ha tagit konsekvenserna av det ställningstagande som han här redovisat genom att gå med på en ökning med ytterligare 100 000 kronor till detta behjärtansvärda ändamål.
Herr talman! Jag vill ännu en gång erinra om att den sammanlagda ökningen till de handikappade i nästa års budget föreslås uppgå till 287 miljoner kronor. Det är uppenbart att med den prioritering som måste göras kan man inte på alla punkter tillgodose bl.a. de olika institutioner och organisationer som begär anslag. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning har regeringen i detta avseende gjort en riktig avvägning.
Herr talman! Jag skulle vilja peka på två särskilda motiv för förbättrat stöd till De blindas förenings biblioteksverksamhet. Det ena motivet är att det ju försiggår en allmän standardhöjning i fråga om kulturkonsumtionen i landet och den bör väl också komma de handikappade i största allmänhet, men nu de blinda i synnerhet, till del. Med andra ord: behovet av talböcker ökar om man skall hålla jämna steg med kulturutvecklingen bland helt friska människor. Det andra motivet är att antalet åldringar stiger kraftigt för varje år. Sådan är ju den demografiska situationen i vårt land. Vi får allt fler åldrade människor. Det blir då också allt fler gamla som har synskador — inte därför att något slags speciell ögonsjukdom skulle grassera bland dessa utan därför att totala antalet åldringar ökar och därmed också antalet gamla med synskador. Behovet av talböcker ökar då och bör tillgodoses. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 16.
Herr talman! Jag skulle vilja vädja till herr Wiklund i Stockholm att läsa vad vi i utskottet har framhållit. Den sittande handikapputredningen har ju bland annat att pröva dessa frågor, och vi har inom utskottsmajoriteten ansett att det finns anledning att avvakta utredningens resultat. Som vi tidigare framhållit får sedan departementschefen bearbeta detta material och lägga fram ett positivt förslag beträffande denna verksamhet.

Herr talman! Som motionär vill jag ta tillfället i akt att vid behandlingen av andra lagutskottets utlåtande nr 35 över motionen II: 870 något beröra bakgrunden till motionskravet. Andra lagutskottet har av skäl, som jag ber att få återkomma till, inte ansett sig kunna tillmötesgå motionärernas hemställan om tillsättande av en utredning med syfte att pröva möjligheterna att nå full ekonomisk kompensation vid olycksfall i arbete och vid yrkessjukdom. Jag måste beklaga utskottets ställningstagande eftersom jag anser detta vara en fråga av stor betydelse för flertalet löntagare här i landet. Liksom i många andra frågor råder på detta område stora olikheter mellan löntagargrupperna, i huvudsak mellan arbetare och tjänstemän. Flera stora LO-förbund har sedan många år tillbaka drivit en mycket bestämd linje på två punkter. Det första kravet gäller ersättningen vid olycksfall i arbete och yrkesskada. Man har krävt att den som blir skadad skall hållas helt skadeslös under sjukfrånvaron. Det betyder med andra ord full kompensation för inkomstbortfall och ersättning för alla utgifter i samband med läkarvård och dylikt. Målsättningen på lång sikt har naturligtvis varit att full kompensation skall utges vid varje form av sjukdom, men i avvaktan på en sådan reform har man ansett det nödvändigt att yrkesskadeförsäkringen reformeras. Det andra viktiga kravet avser skadeståndsfrågan. Enligt den rättsordning som i dag gäller skall den yrkesskada de inför domstol kunna bevisa att det är arbetsgivaren som varit försumlig. Kan det inte bevisas, blir det inget skadestånd. Det grundläggande kravet måste vara att hela detta ovärdiga rättegångsförfarande avskaffas. Om så inte sker, måste ändå bevisföringen bli den motsatta, nämligen att arbetsgivaren inför domstol har att bevisa att den anställde genom egen försumlighet varit vållande till olyckan. Skadeståndsfrågan tas inte upp i föreliggande motion, men det är rimligt att antaga att en eventuell utredning även hade sett över detta problem. Herr talman! Vi har i dagarna haft en omfattande diskussion om pensionsåldern, där man med rätta anfört motiveringar för en sänkning av pensionsåldern med syftet att åstadkomma större jämlikhet mellan olika löntagargrupper med hänsyn till arbetets art och förslitningen i arbetet. Personligen anser jag att liknande motiveringar kan anföras i frågan om kompensationsgraden vid olycksfall i arbete och vid yrkesskada. Om antalet yrkesskador i vårt land kan man säga att de varierar mellan 120 000 och 130 000 skador per år och att cirka 40 000 årsarbetare ständigt är arbetsoförmögna på grund av yrkesskador. Det som emellertid är av intresse i detta sammanhang är hur dessa skador fördelas på olika branscher och yrken. Tyvärr går det inte att få alldeles färsk statistik om detta, men erfarenhetsmässigt vet man att dessa skador vad kvantiteten beträffar endast ändrat sig obetydligt. Jag skall bara nämna några exempel, hämtade ur Statistisk årsbok, på olycksfallsfrekvensen i olika branscher. Per en miljon arbetstimmar har malmgruvor 62,0 skador, skogsbruk 60,9, träindustri 53,1, stenbrott 35,8, offentliga tjänster 9,2, försvarsväsen 6,1, finansoch försäkringsföretag 1,7 och kontor slutligen 1,5 skador. Denna statistik talar sitt tydliga språk och visar exempelvis att en av åtta gruvarbetare skadas varje år så allvarligt, att han för längre eller kortare tid måste vara borta från sitt arbete. Motsvarande siffra för en kontorist är cirka ett olycksfall per 333 anställda och år. Detta är dock inte hela sanningen. Om man går ytterligare ett steg i statistikgranskningen finner man nämligen att de svårare olycksfallen, de som medför död, invaliditet eller andra kvarvarande men, huvudsakligen förekommer i yrken med kroppsarbete. Man kan därför med hjälp av denna statistik klart fastslå, att ingen jämlikhet råder då det gäller att i arbetslivet satsa det värdefullaste vi äger, vårt liv och vår hälsa. Råder det då jämlikhet beträffande tryggheten och inkomstbortfallet i samband med olycksfall i arbetet? Ja, man kan säga att det går en klar skiljelinje i det svenska näringslivet beträffande de anställdas skydd mot inkomstbortfall, en skiljelinje som med ett viktigt undantag — den offentliga sektorn — går mellan arbetare och tjänstemän. De förra får vid yrkesskador ett mera kännbart inkomstbortfall. Vi kan således även här konstatera en väsentlig brist på jämlikhet. Utskottet framhåller i sin skrivning att denna brist på jämlikhet inte skall överdrivas. Men, herr talman, jag kan inte anse att en skillnad på mellan 10 och 18 procent av inkomsten, som vissa löntagargrupper har utöver sjukersättningen vid olycksfall i arbete eller vid yrkesskada, är en bagatell, jämfört med att det stora flertalets ersättningsnivå ligger på cirka 80 procent av inkomsten. Anser utskottet verkligen att en påbyggnad med 10—18 procent av inkomsten utöver den allmänna sjukpenningen inte har någon större betydelse för en yrkesskadad arbetare? Utskottet har vidare i sin skrivning framhållit samordningens fördelar som motiv för sitt yrkande om avslag på motionen. Häremot kan bl.a. invändas att tillkomsten av samordningen mellan yrkesskadeförsäkringen och den allmänna sjukförsäkringen otvivelaktigt innebar en viss försämring av ersättningen vid yrkesskada, jämfört med vad som tidigare gällde. Å andra sidan kompenserades dessa försämringar bl.a. genom den fördelen att man i flertalet fall inte omedelbart behövde gå in på frågan huruvida yrkesskada föreligger. Detta medförde att sjukpenning genast kan utbetalas, medan man tidigare kunde få vänta långa tider tills alla utredningar om skadefallet blev klara och utbetalning av sjukpenning kunde ske. Även om det skulle medföra administrativa svårigheter att ha olika kompensationsgrader inom den allmänna försäkringen och <:yrkesskadeförsäkringen, anser motionärerna att ett sådant system kan motiveras eftersom man därigenom ökar jämlikheten. Det känns visserligen motbjudande att översätta frågor som har med människors liv och hälsa att göra till krassa lönsamhetstermer. Men vad finns att göra i ett läge där inget annat språk tycks vara gångbart? Herr talman! Jag vill yrka bifall till motion 1II:870 av den enkla anledningen, att det inte kan accepteras i ett välfärdssamhälle, att de som drabbas av kroppsliga lidanden och en psykisk press även skall göra ekonomiska förluster vid olycksfall.
Herr talman! Utskottet har inte ansett sig kunna tillmötesgå motionärernas yrkanden. Det tyngst vägande skälet mot ett bifall är att det skulle innebära att den samordning som vi nu har mellan sjukförsäkringen och olycksfallsförsäkringen skulle brytas. Det är riktigt, som herr Ekvall sade, att full ersättning inte utgår från sjukförsäkringen i vissa fall — det gäller läkarvård, mediciner och en del annat — och det är klart att de som drabbas av detta förhållande kan se det som en viss orättvisa om de gör jämförelser med olycksfallsförsäkringslagen. Där utgår nämligen full ersättning efter samordningstiden när = olycksfallsförsäkringslagen börjar tillämpas. Även om samordningen för de olycksfall som faller inom samordningstiden — och det är det stora antalet olycksfall — inte kan betecknas som fullt tillfredsställande, har ändå samordningen vissa fördelar som har mycket stor betydelse. Herr Ekvall nämnde bl.a. den höga olycksfallsfrekvensen i gruvorna. Jag känner till förhållandena där, men jag vet också att innan vi fick denna samordning var det ett mycket stort antal tvister om huruvida ett sjukdomstillstånd eller en skada var föranledd av olycksfall i arbetet eller om orsaken var en annan. Inom gruvindustrin förekom tidigare — liksom det fortfarande gör — en mängd ryggskador. Det uppstod ofta tvistemål och överklaganden i det oändliga huruvida en skada var föranledd av ett olycksfall, t.ex. en sträckning i ryggen, eller av en degeneration i ryggkotorna o.s. v. Det hela var synnerligen besvärligt. I och med samordningen kom vi ifrån dessa besvärligheter i den mån sjukdomstillstånden inte blev långvariga. Den samordning som kom till stånd i och med den nya sjukförsäkringslagen och nuvarande olycksfallsförsäkringslag år 1955 innebar vissa nackdelar för de olycksfallsskadade jämfört med den tidigare olycksfallsförsäkringslagen. Då innefattade sjukförsäkringen tre karensdagar, vilket inte olycksfallsförsäkringslagen gjorde. Men samordningen blev ändå allmänt accepterad på grund av de fördelar man ansåg var förenade med den. Sedan dess har sjukförsäkringen förbättrats undan för undan. Så sent som år 1966 var det högsta sjukpenningbeloppet 28 kronor. I och med de förbättringar som infördes år 1967 påbyggdes sjukförsäkringen med sex nya sjuk penningklasser; det högsta sjukpenningbeloppet är nu 52 kronor, och karensdagarna har tagits bort. Vidare har graden av kompensation för inkomstbortfall ökat i väsentlig utsträckning genom ati sjukpenningbeloppen höjts betydligt för varje sjukpenningklass. Gamla livräntor har också räknats upp, och alla livräntor har gjorts värdebeständiga.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

Herr talman! Såsom det bärande argumentet för utskottets skrivning anförde herr Fredriksson samordningens fördelar. Jag vill understryka att motionen inte har till syfte att bryta samordningen, utan motionen mynnar ut i ett krav på utredning. Jag föreställer mig att denna fråga mycket väl skulle kunna lösas utan att samordningen behöver brytas. När det gäller samordningsaspekten är att märka att av cirka 130 000 inträffade skador under ett år omkring 17090 utgör tveksamma fall som föranleder utredning. Kan det vara rimligt att 1700 fall skall påverka kompensationskraven från de övriga som alltså utgör över 128 000? Nej, herr Fredriksson, den omständigheten kan inte vara avgörande. Ett av de bärande argumenten för borttagandet av karensdagarna var den bristande jämlikhet som rådde mellan arbetare och tjänstemän. I den aktuella frågan har en liknande brist på jämlikhet påtalats. Ett exempel härpå kan nämnas. Fabriksverkets avtal ger de anställda 98 procent av inkomsten vid olycksfall i arbetet eller vid yrkesskada. Dessutom ger samma avtal 90 procent av inkomsten vid vanlig sjukdom. Detta skall sättas i relation till vad det stora flertalet Det måste anses vara rimligt att full ekonomisk kompensation skall utgå vid olycksfall i arbetet och vid yrkesskada för alla löntagargrupper i landet. Därmed, herr talman, vill jag än en gång yrka bifall till motionen i denna kammare nr 870.
Herr talman! Jag vet inte om det är lämpligt att vid denna tidpunkt ta upp kammarens tid med någon jämlikhetsdebatt. Vi känner ju alla till att utövarna av vissa yrken genom avtal har tillförsäkrat sig bättre förmåner i form av en påbyggnad på yrkesskadeförsäkringens ersättningsnormer. Jag tror emellertid ändå inte att den väg som motionärerna har förordat är den rätta vägen att gå. Jag är överens med motionärerna om att kompensationsgraden vid olycksfall bör vara så hög som möjligt, men jag tror det är bättre att undan för undan förbättra sjukförsäkringen, såsom vi har gjorts hittills, än att bifalla utredningskravet, som i varje fall såsom jag har uppfattat det skulle innebära ett brytande av samordningen. Man anser ju det angeläget att få till stånd en förbättring, och innan sjukförsäkringen har förbättrats måste det ju innebära att man syftar till att den samordning vi har bryts på något sätt.

Herr talman! När en industri söker arbetskraft och vänder sig till arbetsförmedlingen erhåller den förteckning över arbetslösa inom visst område i landet. Denna utsändes genom länsarbetsnämndens försorg och upptar arbetslösa vilka bedöms vara geografiskt flyttbara. De flesta av dessa listor är helt korrekta och upptar förutom namn och födelseår också huvudsaklig tidigare sysselsättning samt civilstånd. Tyvärr har det också hänt att dessa listor varit av den karaktären att man måste betrakta dem som nästan »fiskala». I kolumnen »Anteckningar» kan man på dessa listor finna bl.a. följande noteringar: Enligt min uppfattning är det synnerligen upprörande att listor av denna karaktär sänds till företagen från arbetsförmedlingarna. Det torde därför vara nödvändigt att utfärda enhetliga föreskrifter för erforderliga lämpliga uppgifter på listorna och att tillse att dessa föreskrifter också i praktiken följs.

Herr talman! Herr Holmberg har i en interpellation till chefen för industridepartementet begärt en redogörelse för departementets syn på turistnäringens utveckling som en väsentlig del av en aktiv näringspolitik. Frågan har lämnats över till mig för besvarande. I sin interpellation belyser herr Holmberg den negativa utvecklingen av Sveriges turistnetto genom jämförelser mellan Sveriges och andra länders utlandsturism. Jämförelserna leder herr Holmberg fram till en kritik av regeringens beslut att inte finansiera en permanent inrikesavdelning vid Turisttrafikförbundet. Som svar härpå vill jag, såsom ansvarig inom regeringen för ansträngningarna att öka den utländska turismen till Sverige, framhålla följande. Jag är väl medveten om den moderna turismens betydelse från både ekonomisk och social synpunkt. Därmed har jag också sagt, att jag finner ett samband mellan de direkta exportansträngningarna och ansträngningarna att öka det utländska resandet till Sverige. Regeringen har under en följd av år utverkat ökade resurser för den organisation, d.v.s. Svenska turisttrafikför bundet, som svarar för den med statsmedel finansierade verksamheten att söka öka de utländska turistströmmarna till Sverige. De statliga medlen till Turisttrafikförbundet har från budgetåret 1962 70 ökat från 1,6 miljon till 5,4 miljoner kronor. I dessa belopp är då inräknade medel som förbundet utöver riksstatsanslagen erhåller från Kollegiet för Sverigeinformation i utlandet samt från handelsoch sjöfartsfonden. Ökningen är så kraftig att man med fog kan tala om en verklig satsning från statens sida. Härutöver kommer de insatser, som kommersiella intressenter såsom statens järnvägar, SAS, hotellföretag m.fl., gör i sina marknadsansträngningar på olika länder. Förbundets uppgift är enligt min mening inte att överta marknadsföringen för turistnäringens intressenter utan att fungera som en katalysator för näringens olika intressen. Genom sin ekonomiskt obundna ställning bör förbundet söka samordna vissa allmänna marknadsföringsåtgärder och söka påverka handlandet hos intressenterna inom näringen till sådana åtgärder som gagnar den. Jag anser att den utvecklingslinje med allmän informationsverksamhet, kampanjer och länderaktioner som förbundet därvid följer i sin: verksamhet är riktig. Den har möjliggjort en allt starkare samordning av marknadsföringen av Turistsverige, koncentrerad till några få prioriterade marknader. Detta gäller utlandsaspekten. Jag vill här också ta upp vissa frågor om inrikesturismen. Först vill jag då erinra om att regeringen genom de regler, som satts upp för lokaliseringsmedlens. och andra AMS-medels användning, i betydande utsträckning bidragit till ökade möjligheter till en utbyggnad av turistnäringen i stödområdena. Även andra åtgärder av betydelse för turismen sker med stöd av statliga insatser. Jag kan t.ex. nämna insatserna via friluftsfonden. Regeringen har dock funnit det rimligt, att turistnäringens egna intressenter själva svarar för produktutvecklingen och marknadsföringen av de olika turistobjekten. Så har också skett runt om i landet — med större eller mindre personella och ekonomiska insatser och med större eller mindre framgång. Turisttrafikförbundets initiativ att, liksom nu sker på flera utlandsmarknader, söka samordna en inrikeskampanj i syfte att inventera de svenska turistresurserna och marknadsföra utbudet finner jag helt riktigt. Jag kommer därför att föreslå att ett bidrag från handelsoch sjöfärtsfonden ställs till förfogande för att möjliggöra kampanjens genomförande. Det är emellertid min uppfattning, att en förutsättning för detta bidrag är att näringens egna intressenter visar sitt aktiva intresse genom en personell och ekonomisk satsning tillsammans med förbundet. När det gäller inrikesavdelningen vid förbundet har jag i årets statsverksproposition avvisat tanken på att särskilda medel anvisas för denna. Förbundet har emellertid till en försöksverksamhet erhållit statligt bidrag de tre senaste åren. De medel som förbundet från handelsdepartementets kommittéanslag hittills erhållit för denna verksamhet har förts över till förbundets riksstatsanslag. Inrikesfunktionerna är i första hand sådana att de bör finansieras av andra intressenter än staten. Jag är likväl villig förorda att under ytterligare en kortare övergångstid administrationsbidrag av fondmedel. lämnas till förbundet för dess "verksamhet för inrikesturismen. Detta syftar till att ge förbundet möjlighet att arbeta vidare på de aktuella tan kegångarna om samarbete mellan Turisttrafikförbundet, Kommunförbundet och olika intressenter inom turistnäringen för att den vägen komma fram till lämplig organisation och finansieringsform för en central instans för inrikesturismens marknadsföringsfrågor. Den statliga satsningen på turismen till Sverige måste göras i konkurrens med exportindustrins krav på statligt intresse och stöd. Den avvägningen sker inom ramen för verksamheten vid Kollegiet för Sverige-information i utlandet. Turismen har enligt min uppfattning väl kunnat hävda sina intressen vid fördelningen av de medel som står till Kollegiets förfogande för kommersiell information. Eftersom interpellanten också tagit upp frågan om det s.k. turistnettot och dess inverkan på betalningsbalansen vill jag avslutningsvis framhålla följande. Jag anser det inte riktigt att betrakta turismen som en isolerad del av det totala betalningsutbytet. Det underskott i turistnettot som interpellanten pekar på för svenskt vidkommande är en strukturell företeelse för Sverige liksom för de flesta moderna industristater. Det förtjänar påpekas att turistnettot starkt påverkas av det valutautflöde som kommer av svenska affärsmäns resor utomlands. Detta utflöde kän i viss utsträckning betraktas såsom en omkostnad för att öka den svenska exporten. Oavsett vad som görs för att stärka turismens slagkraft torde ett land som Sverige under överskådlig tid inte kunna räkna med balans i fråga om inkomster och utgifter av valuta på turistområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för det svar på min interpellation som jag har fått.

Å andra sidan låg det ändå en viss avsikt bakom min uppläggning att inte ställa interpellationen till handelsminister Lange utan till statsrådet Wickman, som är ansvarig för regeringens allmänna näringspolitik. Enligt min mening måste nämligen turismen betraktas som en näring fullt jämbördig med andra näringar, och då frågar man sig: Hur ser regeringen på turistnäringens utveckling som en väsentlig del i vad regeringen så ofta kallar för en aktiv näringspolitik? Denna principiella fråga har jag emellertid fått ett visst principiellt svar på — det skall gärna erkännas. Herr Lange säger att han finner »ett samband mellan de direkta exportansträngningarna och ansträngningarna att öka det utländska resandet till Sverige». Herr Lange är också mycket väl medveten om den moderna turismens betydelse från både ekonomisk och social synpunkt. Allt detta är bra, och det finns ingen anledning att på något sätt söka strid i fråga om ett självklart omdöme, som vi båda kan ställa oss helt bakom. Men situationen blir i viss mån en annan, då man frågar vad regeringen gjort för att ge något av kött och blod åt denna vällovliga princip.

Det är klart att vi kan räkna i procenttal och komma fram till en ökning på 250 procent, men detta innebär i faktiskt siffror bara en ökning på 3,8 miljoner kronor på sju år, vilket med tanke på hur turisttrafiken både ut och in har tilltagit under dessa år ändå ter sig mycket begränsat. Jag har också roat mig med att göra en sifferjämförelse av annat slag; jag har tagit reda på hur mycket man annonserade för när det gällde utlandsresor i två rikstidningar här i Stockholm under 1968. Det visade sig att det förekom annonser om utlandsresor för över 10 miljoner kronor bara i dessa två tidningar. Detta anger ju storleken av den tydligen utomordentliga satsning, som varma och soliga främmande länder gör för att locka de svenska turisterna till sig. De siffror man här rör sig med för utlandsreklam ter sig onekligen oändligt mycket större än den begränsade satsning som staten gör. Det är naturligt, men även om vi tar hänsyn till de kommersiella insatser, som naturligtvis görs även från svensk sida, ligger vårt land mycket långt på efterkälken. | Uppenbarligen är det ytterligt svårt — det har jag kommit underfund med när jag har studerat denna fråga — att få någon preciserad bild av turistnäringen i Sverige. Vi saknar ju t.o.m. en hotelloch turiststatistik som ger någon insyn — ett förhållande som tor: de vara unikt för oss, särskilt som vi på andra områden har en så utomordentligt ingående statistik. Man kan emellertid med ledning av den norska statistiken ändå få vissa hållpunkter för vilken betydelse en ökad statlig turistsatsning skulle få såväl för kommunala skatteintäkter som för bytesbalans och för statens skatteintäkter. Man kan ta ett mått på regeringens satsning i förhållande till lönsamheten, om man ställer de 360 000 kronor som år 1967 satsades av staten på ett aktionsprogram, riktat till Tyskland och Storbritannien, i relation till de turister från dessa länder som detta år besökte Sverige. Staten satsade cirka 2 kronor per turist för att få dem att resa hit, men dess skatteinkomster per turist kan med de beräkningsgrunder som används i andra länder, överförda på de svenska förhållandena, antas uppgå till över 30 kronor per turist. 360 000 kronor satsade man och fick 23 miljoner kronor tillbaka; det blir alltså en nettovinst på 28 kronor per turist. En bättre lönsamhet kan man uppenbarligen inte räkna med. Det ger mig anledning att peka på att regeringen har haft en alltför ringa affärsmässig syn på problemet. Vad jag efterlyste i min interpellation var inte i första hand några mer begränsade budgetresonemang utan just den affärsmässiga synen på hela turisttrafiken. Som handelsministern säger i sitt svar måste naturligtvis den statliga satsningen på turismen till Sverige göras i konkurrens med exportindustrins krav på statligt intresse och stöd. Men det är inte heller konkurrenssituationen som i detta fall är mest intressant, utan det är hur regeringen bedömer förutsättningarna att genom turismen förbättra exportindustrins möjligheter. Erfarenheten säger nämligen att exportindustrins säljansträngningar underlättas betydligt genom turism. Det ger mig anledning att föra över resonemanget på frågan om turistnettot. Handelsminister Lange säger att man inte får se turismen som en isolerad del av det totala betalningsutbytet. även om detta är riktigt tycker jag att handelsministern alltför lättvindigt viftar bort problemet med den ständigt ökade negativa turistbalansen med att det från svensk sida rör sig om en strukturell företeelse och det är likadant i andra moderna industristater. Dessutom säger handelsministern att turistnettot starkt påverkas av valutautflödet på grund av svenska affärsmäns resor utomlands. Jag vet inte hur jag skall tolka detta. Är det en anmärkning mot de svenska affärsmännen för att de åker utomlands och försöker sälja våra varor och på så sätt gör av med pengar, eller kan man till äventyrs tolka det på motsatt sätt? Det kanske handelsministern själv kan tala om. Vi har ingen anledning att ta för givet att vi i fortsättningen skall ha en negativ turistbalans. Man kan mycket väl tänka sig att vi liksom Italien och Österrike i framtiden får en positiv turistbalans. Det kyliga svenska klimatet gör naturligtvis att människorna söker sig till sol och bad i Sydeuropa — det är en stark drivkraft för oss alla att åka utomlands. Men man kan inte heller bortse från de ekonomiska motiven för turistresor. Å andra sidan finns det vissa positiva element. Vi har kunnat märka en tendens i Europa att vilja byta ut värmeoch solsemestern, som är mycket passiv, mot en aktiv semester. Härvid bör vårt land genom sin natur kunna bli livligt frekventerat av människor som inte vill ha passiv rekreation utan verklig aktivitet under ett turistbesök i Sverige.

Herr talman! Jag betvivlar inte att herr Holmberg haft en viss avsikt med att ställa interpellationen till industriministern. Vi tillämpar en bestämd uppdelning av ärendena mellan departementen, och det kan självfallet diskuteras om den är den ändamålsenligaste. Denna fråga är nog emellertid rätt irrelevant i detta sammanhang, eftersom jag inte kan föreställa mig att den statliga satsningen på turismen skulle ha gestaltat sig annorlunda om ärenden av detta slag hade handlagts inom industridepartementet i stället för inom handelsdepartementet. På denna punkt tror jag mig alltså kunna lugna herr Holmberg. Herr Holmberg säger vidare att vi satsar alldeles för litet på detta område. Det kan man ju alltid tycka, och herr Holmberg gör uppenbarligen det. Men vi vet att vi ändå inte i något sammanhang kommer ifrån de avvägningar och angelägenhetsgraderingar på området som jag antytt i mitt interpellationssvar. Såvitt jag kan erinra mig har herr Holmberg nyligen kommit till denna uppfattning. Han har i varje fall inte i år motionerat — och jag kan inte heller påminna mig att någon annan från moderata samlingspartiet gjort det — om att Turisttrafikförbundet skulle få ökade anslag. I varje fall var utskottet såvitt jag kan minnas på denna punkt fullständigt enigt, och det förekom inte heller någon votering i kamrarna om någon annan anslagsfördelning. Självfallet har herr Holmberg dock rätt att ändra uppfattning efter det att motionstiden utgått, och han har kanske sedan dess kommit fram till att han gärna skulle se mera betydande anslag på detta område. Den statistik som herr Holmberg åberopar som stöd för detta önskemål säger emellertid faktiskt inte mycket. Han hänvisar till att utgifterna för reklam för utlandsresor i två svenska huvudstadstidningar hade uppgått till 10 miljoner kronor. Herr Holmberg torde först och främst med detta inte syfta på reklam från statliga myndigheter, ty då skulle han komma till helt andra belopp, utan det är fråga om sådan kommersiell reklam från resebyråer, flygcharterföretag m.m., som vi dagligdags kan läsa i de svenska tidningarna. Med ledning av denna uppgift kan vi därför ingenting veta om hur mycket vi själva bör satsa av allmänna medel. Det finns vidare verkligen vissa skäl till att man i utlandet satsar så hårt på reklam just i vårt land. Samma förhållande gäller inte den kommersiella turistreklamen i andra länder. Inte ens i våra grannländer förekommer den i samma omfattning, herr Holmberg. Vad beror då detta på? Jo, Sverige råkar vara en alldeles utomordentligt god marknad, eftersom vi har den högsta standarden bland staterna i Europa. Vårt folk har de största inkomsterna och man vet att reklam av denna typ bl.a. på grund härav kan visa sig vara lönsam. Man vänder sig till potentiella turister, som inte bara har intresse av att resa ut till ett annat klimat och till andra länder utan som också har den ekonomiska förmågan att göra det. Det är alltså inte så underligt att bilden är sådan den är. Detta säger emellertid ingenting om våra möjligheter att på ett motsvarande sätt intressera andra folk för att komma hit. Våra medborgare har en hög standard — vilket jag tycker är bra — och får därför rika tillfällen att resa utomlands. En kraftig turistreklam i Italien för vårt land skulle komma att vända sig till människor som inte alls i samma utsträckning befinner sig i sådana ekonomiska omständigheter att de kan resa utomlands. Vilket land herr Holmberg än önskar välja skall han finna nästan motsvarande förhållande. Jag förnekar inte alls att det skulle vara av stort värde om vi finge flera turister hit till landet. Om vi inte trodde att vi skulle få åtminstone ytterligare några, skulle det inte finnas någon anledning för staten att stödja enskilda turistintressenter här hemma när de bedriver upplysningsverksamhet utomlands för att öka turistströmmen. Med det här har jag bara velat säga att jag gärna skulle se att vi finge en bättre balans även för turistnäringens vidkommande. Men en sak är att önska och en annan sak är att försöka se det hela en smula realistiskt, och det finner jag knappast att herr Holmberg har gjort. I slutet av sitt anförande ställde herr Holmberg en uttrycklig fråga till mig. Han sade att han tyckte sig ur interpellationssvaret inte kunna utläsa vad jag ansåg om svenska affärsmäns resor utomlands och det därav föranledda valutautflödet. Om herr Holmberg hade läst en mening till, hade han lätt kommit underfund med vad jag anser. Där står nämligen: »Detta utflöde kan i viss utsträckning betraktas såsom en omkostnad för att öka den svenska exporten.» Det kan ju i varje fall inte en svensk handelsminister ha någonting emot.

Herr talman! Diskussionen om i vilket departement turistfrågorna skall höra hemma kan vi lämna. Jag är övertygad om att handelsminister Lange sköter dessa frågor minst lika bra eller minst lika dåligt som statsrådet Wickman. Den frågan tror jag därför inte har någon större betydelse. Jag vill emellertid gärna göra en bestämd invändning i ett annat hänseende. Handelsminister Lange har tydligen inte mera ingående tagit del av statsutskottets behandling av dessa frågor och uppenbarligen inte heller tagit del av de motioner som moderata samlingspartiet lagt fram om ökat bidrag till Svenska turisttrafikförbundet. En annan sak var att någon reservation inte behövdes, därför att man lyckades under hand — jag tror att det var över sjöfartsfonden — plocka fram den erforderliga förstärkningen. Eftersom vi uppnådde vårt syfte på det sättet slapp vi avge reservation på den punkten. Handelsminister Lange sade vidare att det inte är så underligt att utlandet satsar mycket på reklam och annonsering för att locka svenska turister att resa utomlands. Det beror ju på att svenskarna utgör en köpkraftig publik, säger herr Lange, och det kan jag inte bestrida.

Väldigt betänkligt är att underskottet för turistnettot försämrades år 1968 med 150 miljoner kronor. även om man kan iaktta en liten förbättring under detta år kommer underskottet i alla fall enligt finansplanen att uppgå till en och en kvarts miljard kronor. Detta bör vara ett tillräckligt memento för att regeringen skall vidta motåtgärder i syfte att locka hit turister från utlandet. Vilka länder skall man då vända sig till? Ja, det är en avvägningsfråga som i första hand sakkunskapen får avgöra. Men svenskarna är ju inte det rikaste folket i världen. Det finns ju andra folk med en levnadsstandard som i många hänseenden kan jämföras med vår. I Amerika lever några hundra miljoner människor, men jag erkänner att levnadsstandarden inte är av det slaget för alla dessa människor att det skulle löna sig att försöka få hit dem som turister.

Herr talman! Som herr Holmberg också erkänner gör vi vad vi kan för att utflödet av valutor på grund av turismen inte skall bli alltför stort. Vi satsar inte bara på propaganda i utlandet, utan vi har också — som herr Holmberg erinrat om och jag utvecklat i mitt svar på hans interpellation — parallellt därmed gett ökade möjligheter för Turisttrafikförbundet att intressera svenskar för att resa mer i Sverige. Vi har också gett stöd åt hotellbyggen och upprustning av turisthotell, vilket jag också erinrat om i mitt interpellationssvar. Dessa åtgärder hoppas vi på olika sätt skall bidra till att göra även svenska orter till intressanta turistmål för svenskar. Detta är en väg att gå. Den andra möjligheten är som sagt att göra Sverige mera känt i utlandet så att utländska turister lockas hit. Den saken är vi fullständigt överens om. Men jag tror att herr Holmberg är en smula överoptimistisk när han anser att vi den vägen kan uppnå balans mellan de inkomster vi får från utländska turister och de pengar svenska turister gör av med utomlands. Det målet har vi nog inte så stora möjligheter att nå. Jag vill också peka på en omständighet som kan ha bidragit till att underskottet har vuxit, nämligen att flera länder i Europa vidtagit åtgärder för att begränsa turisternas möjligheter att resa. Detta förhållande är säkerligen inte obekant för herr Holmberg. Och även om jag inte för ögonblicket minns om man i USA vidtagit någon direkt begränsningsåtgärd, så har man i varje fall uppmanat amerikanerna att resa mindre utomlands, vilket alltså kan ha bidragit till den otillfredsställande balans under det senaste året som herr Holmberg åberopar. Jag skall sluta, herr talman, med att säga att herr Holmbergs uttalanden rimmar ganska illa med varandra. Först säger han att vi skall göra mycket mer än vi gör. Därefter erkänner han att eftersom ingen reservation i syfte att följa upp tidigare yrkanden gjordes i statsutskottet skulle detta tyda på att vi är överens om att årets satsning är tillräcklig under föreliggande omständigheter. Då vet jag inte riktigt vad herr Holmberg vill uppnå med att säga att vi bör satsa mer. I varje fall borde han ha krävt det när frågan var föremål för behandling i samband med statsutskottets utlåtande rörande tionde huvudtiteln.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

Situationen den gången var att vi hade väckt en motion om ökade anslag, och regeringen tog då fram de pengar som behövdes på en bakväg så att säga — vilket vi naturligtvis är tacksamma för. Då behövde det inte tas upp någon ny anslagspost i budgeten vid behandlingen av ärendet i statsutskottet och kammaren, och därför fanns det heller ingen anledning för oss att avge en reservation. Detta är emellertid endast en detalj, som inte borde ha någon större betydelse. Det avgörande är att handelsminister Lange och jag säkert är helt ense i princip, men jag har en känsla av att handelsministern inte har lyckats övertyga finansminister Sträng om att det är god affär att satsa mera pengar på turismen. Det är där skillnaden ligger.
Herr talman! Jag vill mycket kort säga att jag nog har visa möjligheter att påverka finansminister Sträng, men jag skulle knappast kunna göra det med herr Holmbergs argumentering. Då tror jag inte herr Sträng skulle ta starkare intryck än vad jag här har gjort. Vidare vill jag passa på att korrigera en uppgift. Det är riktigt att vi ställde ökade medel till förfogande jämfört med vad vi gjort när statsverkspropositionen lades fram. Under januari månad hade det nämligen visat sig att vissa medel, som vi tidigare inte hade haft vetskap om, blev tillgängliga, och därför kunde vi tillmötesgå kraven utan att därmed belästa de löpande utgifterna på riksstaten. Jag är glad över att herr Holmberg nu säger 'att ni var nöjda. Men jag förstår fortfarande inte varför han då hår framställt én interpellation och förklarat att vi bör göra en större satsning: Det'går inte riktigt ihop, hur herr Holmberg än försöker argumentera.

Herr talman! Herr Sörenson har tagit upp frågan om hyreskostnadernas inverkan på rätten till s.k. anståndstraktamente och därvid frågat mig om jag är beredd att medverka till en återgång till den av. bostadsstyrelsen rekommenderade maximala hyresprocenten antingen så som han själv anvisat eller på annat sätt. Herr Sörenson åberopar upprepade gånger i sin interpellation att bostadsstyrelsen skall ha rekommenderat en måximal hyresprocent av 20 procentenheter i förhållande till inkomsten. Mig veterligt har styrelsen inte gjort någon sådan rekommendation. Möjligen syftar interpellanten på ett uttalande som år 19435 "gjordes av bostadssociala utredningen i ett betänkande med förslag till allmänna riktlinjer för den framtida bostadspolitiken samt till låneoch bidragsformer. I betänkandet angav utredningen som en bostadspolitisk målsättning att kostnaden för en rimlig familjebostad borde sänkas till belopp som svarar mot cirka 20 procent av en genomsnittlig industriarbetarlön. I interpellationen vänder sig herr Sörenson mot att: statens avtalsverk rekomenderat berörda myndigheter att vid prövning av frågor om rätt till s.k. anståndstraktamente anse en erbjuden bostad godtagbar även om hyran för denna skulle uppgå till 25 procent av inkomsten. Enligt herr Sörenson kan frågan lösas antingen genom att direktiv ges till avtalsverket att ompröva och sänka nu tillämpade hyresprocent eller genom att anvisning ges till de avtalsslutande parterna att träffa överenskommelse om sådan maximal hyresprocent som kan accepteras 'av parterna ömsesidigt. Utgångspunkten bör då enligt herr Sörenson vara den tidigare nämnda 20-procentregein. Har myndighet meddelat beslut, som föranleder omstationering av tjänsteman med eget hushåll, har tjänstemannen enligt 7 § 2 mom. AST rätt att under vissa angivna förutsättningar få anstånd med omstationeringen tills möjlighet föreligger att få en med hänsyn till avståndet till arbetsplatsen och andra förhållanden godtagbar bostad. Anståndet åtnjuts dock längst t.o.m. den dag då ett år förflutit från inträdet i tjänstgöring på den nya orten. Tjänstgör tjänstemannen redan där, då det beslut meddelas som föranleder omstationering, räknas tiden i stället från dagen för beslutet. Under anståndstiden utgår s.k. anståndstraktamente. Bedömningen av hyreskostnadens storlek i förhållande till tjänstemannens lön ingår som ett led i prövningen enligt nämnda föreskrift huruvida tjänsteman haft möjlighet att få godtagbar bostad på den nya tjänstgöringsorten. Även andra förhållanden har betydelse vid föreskriftens tillämpning såsom bostadens storlek och allmänna beskaffenhet. Enligt 7 § 5 mom. AST kan arbetsgivaren om särskilda skäl föreligger besluta om stationering enligt andra grunder än som anges i paragrafen. Med stöd av detta moment kan arbetsgivaren besluta bl.a. att anstånd med omstationering får åtnjutas under längre tid än ett år, s.k. fortsatt anstånd med omstationering. I sådana fall utövas arbetsgivarens befogenhet av avtalsverket. Detta framgår av 6 8 9 mom. AST och avtalsverkets föreskrifter den 31 maj 1968 i anslutning till denna bestämmelse . Avtalsverket har genom beslut den 3 februari 1967 delegerat beslutanderätten i ärenden om fortsatt anstånd med omstationering till försvarets civilförvaltning i fråga om tjänstemän vid krigsmakten och till affärsverken i fråga om deras tjänstemän. Därvid har som förutsättning för medgivande till fortsatt anstånd angetts, att tjänstemannen skall ha vidtagit alla åtgärder som kan anses erforderliga för att få bostad. Medgivande får vidare omfatta längst sex månader från utgången av den maximitid på ett år som rätten till anstånd med omstationering omfattar enligt avtalet. I övrigt ligger prövningen av dessa ärenden kvar hos avtalsverket. Inom verket handläggs sådana ärenden av enheten för skälighetsfrågor, som har fortlöpande överläggningar med företrädare för personalens huvudorganisationer innan beslut fattas i ärendena. Enligt vad jag inhämtat tar avtalsverkets skälighetsgrupp i dessa ärenden hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet, bl.a. till eventuella erbjudanden till tjänstemannen om bostad. Vad beträffar relationen mellan hyreskostnad och lön använder sig gruppen vid sin skälighetsbedömning av den tumregeln, att en hyreskostnad som inte överstiger 25 procent av lönen kan vara acceptabel i dessa ärenden men att övriga omständigheter i ärendet kan föranleda att man frångår detta procenttal både uppåt och nedåt. Härvid beaktas bl.a. det allmänna hyresläget på orten. Hösten 1968 uppdrogs åt föredraganden i dessa ärenden inom skälighetsgruppen att för vederbörande tjänstemän vid de myndigheter till vilka beslutanderätten delegerats under hand redogöra för de synpunkter som brukar ligga till grund för avtalsverkets beslut. Syftet härmed var att få till stånd en enhetlig praxis. Mitt svar till herr Sörenson är nej. Det kan inte vara riktigt att jag, som herr Sörenson föreslår, ger direktiv till avtalsverket eller anvisningar till de avtalsslutande parterna i en fråga som ytterst rör tolkning och tillämpning av kollektivavtal. En fråga av denna natur får lösas inom ramen för det system som utformats för det statliga förhandlingsområdet.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för ett relativt utförligt svar. | Mellan raderna i svaret kan man kanske utläsa att civilministern — även om hans inställning är något sval — har förstått att det jag redovisat i min interpellation är ett problem. Man kan kanske också utläsa mellan raderna att civilministern önskar att detta problem skall få sin lösning, även om lösningen inte står att finna i de förslag jag har fört fram i sammanhanget. Trots utförligheten av civilministerns svar återstår för mig att göra en del beskrivningar för att förtydliga vad jag menar. Kanske ytterligare en värdefull synpunkt har framgått av svaret. Civilministern anvisar, såvitt jag förstår, i slutklämmen på sin redogörelse mig att tala med avtalsparterna. Därav kan man kanske sluta sig till att det är önskvärt med en sådan lösning mellan parterna att båda kan acceptera den och. att frågan alltså kan avgöras genom avtal. Detta svar är i och för. sig värdefullt, eftersom. det faktiskt inte finns någonting i nuvarande avtal som talar om :.ekono mi i samband med rätten till bortavistelsebidrag eller anståndstraktamente. Vad som utsägs i 7 8 AST är egentligen bara att man medges rätt att under vissa angivna förutsättningar få anstå med omstationering tills möjlighet föreligger — det är detta som anges utförligt — att få en med hänsyn till avståndet till arbetsplatsen och andra förhållanden godtagbar bostad. Vad denna bostad får kosta är icke avtalsreglerat, utan tumregeln är — som jag också framhållit i interpellationen — uppställd självständigt av arbetsgivarparten efter rekommendation från avtalsverket till de affärsdrivande verken och till försvaret. Arbetstagarpartens organisationer har aldrig godtagit nuvarande tumregel. Efter vad man kan förstå av civilministerns svar kan alltså frågan lösas genom avtal och vi har möjlighet att ta upp en diskussion med avtalsverket om att reglera förhållandena på ett sätt, som tillfredsställer båda parter. Detta noterar jag med tillfredsställelse. Kortfattat rekapitulerar jag händelserna på det sättet, att det berörda avsnittet inte har varit något problem fram till avtalsverkets tillkomst. Tidigare reglerades dessa förhållanden genom en kungörelse och genom SAAR, det förutvarande avlöningsreglementet. En av orsakerna till att det inte var något problem tidigare var att myndigheterna då betraktade utdelningen av omstationeringstraktamenten på ett generösare sätt och naturligtvis kunde tilllåta det, eftersom det inte fanns något överskott av bostäder under efterkrigstiden 1945—1965. Inte heller var strukturomvandlingen det stora problem som den har blivit under senare år. Som inrikesministern har nämnt — det har också uppmärksammats i pressen — har emellertid ungefär 5 procent av den senaste nyproduktionen på bostadsmarknaden inte kunnat hyras ut, eftersom folk på grund av lönesättning inte har haft möjlighet att betala hyrorna. Det är alltså först under senare tid som problemet har aktualiserats och som avtalsverket och affärsverken har sökt sig fram till lösningar efter de tumregler som åberopats i detta sammanhang. Det är också riktigt att det — som civilministern säger i sin beskrivning av läget — inte finns någon bostadsstyrelsens rekommendation om någon 20-procentig relation hyra—lön. Däremot finns en bostadssocial utredning, säger civilministern, och det är egentligen den jag refererar till. Jag beklagar att det har blivit en förväxling; orsaken kan naturligtvis vara att bostadsstyrelsens förre chef, Ivar Johansson, ledde den bostadssociala utredningens arbete och själv anslöt sig till dessa synpunkter. Det är också känt att de rekommendationer om en ideal hyresandel av 20 procentenheter, som gjordes av den bostadssociala utredningen, har vunnit gehör och varit riktpunkt för statens verksamhet i stort. Med insatser av bostadssocial karaktär har man också lyckats pressa den relativa hyresprocenten från 25 procent, som var den vanliga då bostadssociala utredningen lade fram sitt betänkande, till under cirka 20 procent för Göteborgs del, efter vad jag inhämtat hos statistiska kontoret i Göteborg. Härvid måste man då ta hänsyn till att det i Göteborg finns ett relativt stort äldre bostadsbestånd med låga hyror. Även bostadssociala åtgärder har dock medverkat. Därigenom framstår i en märkligare dager avtalsverkets och affärsverkens tumregel att på nytt gå upp till 25 procent. Verksmyndigheternas agerande just nu vill jag också upplysa civilministern om. Man mäter bruttolönen mot nettohyran — med nettohyra menar jag då kallhyra, värme och eventuellt garage om det är obligatoriskt. Därifrån dras eventuella familjebostadsbidrag och även det bostadssociala stöd som utgår från den 1 januari 1969, d.v.s. statligt och kommunalt bostadstillägg. Den sålunda rensade hyran vägs mot bruttolönen. Om man nu skall göra en avvägning är det väl rimligare att väga bruttolön mot bruttohyra eller nettolön mot nettohyra? I stället har man gjort den speciellt för de lägre löntagarna mest ogynnsamma avvägningen. Även insatslägenheter som kräver ekonomiska insatser av den enskilde tas upp i sammanhanget. Om den enskilde inte kan satsa de belopp som fordras erbjuder såväl postverket som SJ honom att få låna pengar. Om han inte vill ta något lån utan vill komma in på en fri bostadsmarknad mister han rätten till omstationeringstraktamente. Det sägs också att den omstationerade aktivt skall bidra till att så fort som möjligt få bostad.

Du har att godta den eller vägra att göra det. Vägrar Du, mister Du rätten till omstationeringstraktamente.» Den enskilde säger kanske då: »Jag har en bostad på hand som jag kommer att flytta in i om sex månader.» — »Det är inte vår affär», säger affärsverken, »det är Din affär. Vi skall erbjuda Dig en lägenhet och nu har Du en sådan genom vår försorg. Skriv på och flytta in i lägenheten.» — »Jag kan inte flytta in i lägenheten», säger den enskilde då, »när jag skall flytta in i en annan lägenhet om tre eller sex månader.» — »Du har bara att skriva på att Du fått en lägenhet av oss och avstått från den», säger myndigheterna. Gör den enskilde detta mister han rätten till anståndstraktamente. I svaret sägs också att man har försökt hålla tumregeln omkring 25 procent. Vi har inom kartellområdet fått ett fall som vi överklagat och som skall komma upp till central förhandling. Det fallet visar att man inte ens har rätt att avstå från en lägenhet som kostar 24,96 procent av inkomsten, alltså 4 promille under 25 procent. Därmed är det anvisat, herr civilminister, att gränsen inte är en tumregel; man sätter den precis vid 25 procent. Med hänsyn till situationen på den ort dit vederbörande flyttar kan den till och med få överstiga 25 procent. Om det inte just vid detta tillfälle där finns en lägenhet som ligger på 25-procentsnivån utan på 26 eller 27-procentnivån, kan också detta i vissa lägen tvinga den enskilde att avstå från rätten till omstationeringstraktamente, därest han inte accepterar den för honom alltför dyra bostaden. De bostadssociala stödens effekt kan leda till sådana olägenheter och ojämnheter på en ort, där det råkar finnas en enda lägenhet på hand, att tio omstationerade personer i rask följd avkläds sin rätt till omstationeringstraktamente. När dessa tio personer passerat står den tomma lägenheten fortfarande kvar. Denna lägenhet har då inte tjänat något annat syfte än att beröva de agerande i detta sammanhang, vilka skulle ha behövt dessa ersättningar, rätten till omstationeringstraktamente. Än konstifikare kan det bli om t.ex. den femte i raden av de tio omstationerade måste acceptera bostaden, därför att han tvingas erkänna att han inte har något annat val. Han kanske säger sig att han trots allt får försöka klara lägenheten. Han kanske har ett barn som börjar arbeta om något år och då kan hjälpa till, hans hustru kanske får gå ut på arbetsmarknaden eller också kan han vända sig till socialbyrån och begära hjälp. Denna femte person i raden tar alltså bostaden och räddar därmed de övriga fem på listan så att de får del av det bostadssociala stödet, som utgår i form av omstationeringstraktamente. De fyra som står före honom i kön liksom han själv mister emellertid detta. Dessa oformigheter måste undanröjas, och jag tycker mig mellan raderna i svaret kunna utläsa att civilministern förstår detta. Man kan också genom de regler som nu gäller tvinga en person ta en bostad, därför att vederbörande inte har något annat val. Han kan då hamna under 25-procentsgränsen på grund av det bostadssociala stöd som utgår sedan den 1 januari eller det familjebostadsbidrag som tidigare funnits. I det senare fallet kan stödet vara knutet till det förhållandet att man har barn, vilka står på gränsen till att få bidrag. Vederbörande får då avstå från omstationeringstraktamente och flytta in i bostaden, men inom ett år flyttar kanske barnen hemifrån varigenom rätten till bostadsbidrag upphör. Då sitter den enskilde med en bostad som inte tar endast 20 eller 25 procent av hans inkomst utan slukar kanske 27—28 eller ännu fler procent av denna. Även detta visar vilka oformligheter som nu förekommer. Det föreligger vidare en del ojämnheter i detta sammanhang som jag skall belysa. Arbetsmarknadspolitiken syftar bl.a. till att hjälpa de människor som blir offer för strukturomvandlingen i vårt samhälle. Det är just nu »inne» att se till att personer som omflyttas genom rationaliseringar i industrin får bidrag, som gör det möjligt för dem att på ett rimligt sätt klara de situationer de råkar in i när de tvingas flytta från en ort till en annan. Den politik som tidigare tilllämpats inom den statliga företagsamheten har också gått ut på att försöka underlätta förhållandena för de statsanställda, som bl.a. genom sina kontrakt med staten tvingas godta förflyttningar. Om stationeringar förekommer och har sedan lång tid tillbaka förekommit även inom denna sektor, om än i begränsad omfattning. AMS-politiken har tagit den statliga avlöningsuppfattningen som mönster för sitt bostadssociala stöd, som också det utgår i form av bortavistelsebidrag under ett års tid. Man har emellertid inte anslutit till de mönster som under senare tid uppstått genom affärsverkens anknytning till den tumregel som civilministern hänvisade till och som jag tidigare nämnt. Vid förfrågan på AMS-kontoret här i staden framkommer att man försöker vara så generös som möjligt och ytterst sällan sträcker sig upp till 20 procent utan försöker hålla sig under 20 procentsgränsen, vilket är detsamma som den av bostadssociala utredningen en gång i tiden rekommenderade tumregeln. Men — och det är det paradoxala — medan dessa tjänstemän på AMS försöker bedöma dessa förhållanden så generöst som möjligt, vilket också är riktigt, eftersom det är samhällets avsikt i detta sammanhang — tvingas dessa tjänstemän själva in under det statliga avlöningsreglementet, där en annan tumregel gäller. De som själva har att på ett generöst sätt behandla andra människors ärenden blir alltså inte generöst behandlade av staten, om de skulle tvingas flytta. De måste godta 25-procentsregeln, ty eljest mister de sin rätt till det i övrigt i princip identiska omställningstraktamente, som tillkommer personer på den fria arbetsmarknaden i form av s.k. bortavistelsebidrag. Herr civilminister! Även om det inte är klart utsagt att civiministern i princip kan agera med ett slags ministerstyrelse i detta sammanhang utan att det är avtalsparterna själva som skall gå till verket för att lösa dessa frågor, tycker jag mig finna att civilministern anser det i princip lika önskvärt som jag att dessa frågor får sin lösning. Ingen av oss kan väl finna anledning att betrakta staten som arbetsgivare efter ett annat mönster än vad som gäller för arbetsmarknaden i övrigt. Tvärtom är det väl vår skyldighet att se till att den statliga arbetsgivaren liksom tidigare kommer att vara mönsterarbetsgivare.

Herr talman! Egentligen finns det inte särskilt mycket för mig att säga i denna diskussion. Det framgår ju av interpellationssvaret att jag anser detta vara en fråga som lämpligen skall behandlas inom ramen för de regler som gäller samarbetet och förhållandena mellan de avtalsslutande parterna. Därför kanske herr Sörenson i sista satsen i interpellationssvaret inte skall lägga in någon som helst rekommendation från min sida, vare sig till herr Sörenson eller till någon partsorganisation, utan det är bara ett konstaterande av de fakta som föreligger i detta sammanhang.

Jag tror inte att det finns några olika uppfattningar, men det kanske var en smula oklart i herr Sörensons framställning. När bostadssociala utredningen rekommenderade 20 procent, var det inte fråga om de enskilda individerna, utan det var fråga om 20 procent på en genomsnittlig industriarbetarinkomst, och detta kunde givetvis slå ganska olika för de enskilda individerna. Det kunde mycket väl gå upp till 25 procent i ett enskilt fall och understiga 20 procent i andra fall. Sedan påstår herr Sörenson att familjebostadsbidrag och andra sådana bidrag skulle räknas in i den inkomst som ligger till grund för ifrågavarande bedömning. För avtalsverkets vidkommande är detta i varje fall fel. Jag kan inte lämna någon garanti för hur de myndigheter, som fått denna rätt delegerad till sig, förfar i det fallet, men avtalsverket räknar icke in dessa bidrag i den bedömningen. Herr Sörenson talade vidare om hur det går till i olika avsenden och gav en del exempel, men det är ju också därvidlag fråga om avtalstillämpning. Det finns alltså ett avtal som reglerar dessa förhållanden och det är ju tilllämpning av det avtalet som det här är fråga om, i varje fall till alldeles övervägande del. Den andra uppgiften som herr Sörenson lämnade och som jag också har en invändning emot är hans påstående att de bortavistelsebidrag som AMS lämnar är baserade på 20 procent eller — om jag fattade honom rätt — icke ens går upp till dessa 20 procent. Enligt uppgift från ansvarigt håll inom arbetsmarknadsstyrelsen använder man även där 25-procentsregeln vid dessa bedömningar.

Herr talman! Civilministern har anfört ytterligare några synpunkter och bemött en del av de argument jag framförde. Bostadssociala utredningens rekommendation gick jag in på redan från början, så jag avstår ifrån att nu åter beröra den saken. Jag har sagt att det i princip är riktigt att bostadsstyrelsen inte gjort någon rekommendation, men bostadsstyrelsens förre chef var med och utarbetade målsättningarna i den bostadssociala utredningen. Jag medger att det är en allmänt hållen rekommendation som har lett till väsentliga förbättringar och nedpressning av hyresprocenten till något under talet 20. Jag utgår ifrån att hyresnivån i stort inte avviker från vad som gäller i Göteborg. Som jag förstår det, har åtgärderna varit värdefulla och till nytta för hela samhället. Jag går så över till att tala om avtalsverkets rekommendation. Det kan vara riktigt att säga att det inte finns någon skriftlig rekommendation från avtalsverket till de olika affärsverken eller till försvaret om att räkna ifrån de bostadssociala bidrag som utgår — också de som utgår från 1 januari. Det finns över huvud taget inte någon skriftlig avtalsverkets rekommendation till de enskilda affärsverken att tillämpa 25-procentsregeln. Likväl är det en öppen hemlighet mellan avtalsverket och affärsverken att den regeln tillämpas. Det är också väl känt för avtalsverket att affärsverken tillämpar regeln »nettohyra mot bruttohyra», så i och för sig är det för mig helt ointressant om avtalsverket har givit den skriftliga rekommendationen eller inte. Det viktiga för mig är att man tillämpar praxis på detta sätt ute i verken, och det drabbar löntagarnas plånböcker. När det gäller försvarets personal går man till och med ett steg längre och räknar inte bara med de bostadssociala tillägg som kan utgå. Man tar också hänsyn till familjens ekonomi och räknar in mannens, hustruns och barnens löner för att få en för arbetsgivaren så gynnsam relation som möjligt mellan hyran och familjens inkomster.

Vad som tillämpas för AMS-personalen själv förväxlas kanske med vad AMS-personalen i sin tur tillämpar då det gäller andra. Det finns ingen möjlighet, sades det hos AMS när jag frågade om detta, att tvinga in människor i bostäder som de inte har någon möjlighet att hyra. Varför skall man tvinga människor till något sådant, när det står klart att de inte har de ekonomiska möjligheterna? Varför skall vi försöka bidra med åtgärder som skulle motverka den omstrukturering av samhället som alla i dag är överens om att den erfordras för att åstadkomma ökad ekonomisk effekt? Varför skall man vid statens järnvägar, posten, försvaret etc. motverka den strukturomställning som pågår och som är nödvändig genom att tillämpa sådana tumregler som jag refererat till?

Herr talman! Herr Sörenson säger att det är tämligen ointressant om någon skriftlig rekommendation har utgått från avtalsverket till myndigheterna eller inte. Den saken har jåäg aldrig berört, men vad som är intressant är när herr Sörenson felaktigt påstår att avtalsverket skulle tillämpa en beräkningsmetod som man i själva verket inte använder. Ty avtalsverket räknar bruttohyra mot bruttoinkomst, och i de fall familjesociala förmåner utgår uppnås därigenom en lindring i hyressättningen. Beträffande uppgifterna från arbetsmarknadsstyrelsen vet jag inte om det är herr Sörenson eller jag som har rätt. Jag har sagt tidigare och vidhåller fortfarande att vi har uppgifter från ansvarigt håll inom AMS. Om herr Sörenson har lika riktiga uppgifter från annat håll står alltså här tydligen uppgift mot uppgift i fråga om tillämpningen av reglerna för dessa bidrag.
Herr talman! Civilministerns senaste uppgift var i och för sig intressant. Jag vet inte hur långt man kan gå på den här vägen och inte heller hur stor frihet och självständighet affärsverken har att agera som de gör, om det inte sker med arbetsmarknadsstyrelsens välsignelse. Det skulle vara intressant att pröva en rad av de fall som affärsverken avgjort och där omstationeringstraktamenten dragits in i samband med omstrukturering och 25-procentsgränsen kunnat underskridas med hjälp av familjebostadsbidragen. En sådan prövning skulle visa om avtalsverket inte vill stå för de synpunkter som förts fram av affärsverken och som tillämpats av dessa utan avtalsverkets bemyndigande eller rekommendationer eller ens — som civilministern säger — utan att avtalsverket skulle känna till detta förhållande.
Herr talman! Bara ett par ord! De fall herr Sörenson nu syftar på kan en intresserad part ta upp till förhandling med vederbörande verk för att få frågan prövad.